Herr talman! Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag kommer att verka för att Gotland får ett undantag från flygskatten eller kompenseras på annat sätt. Klimatavtalet från Paris innebär att de globala utsläppen måste minska drastiskt. Flyget behövs och är viktigt för jobb, tillväxt och en god tillgänglighet i hela landet. Men dagens låga beskattning ligger inte i linje med flygets klimatpåverkan, och de system som finns i EU och globalt för att minska utsläppen räcker inte till. Regeringens ambition är att en skatt på flygresor ska införas. Regeringen tillsatte därför en utredning för att se över hur en skatt på flygresor kan utformas, så att flygets klimatpåverkan kan minska i linje med Sveriges miljömål. Utredningens förslag har remitterats och analyserats. Många värdefulla remissynpunkter har kommit in. Dessa bereds för närvarande i Regeringskansliet, och jag vill inte föregripa det arbetet. Regeringen kommer att återkomma om den närmare utformningen av förslaget.

Herr talman! Sverige är ett avlångt land, och därför krävs det transporter både inom regioner och mer långväga. Då behövs tåget, flyget och bilen. En blandning krävs om man ska kunna planera och genomföra sina resor på bästa möjliga sätt. De rödgröna partierna har under de senaste åren valt att fokusera mycket på flyget och bilen genom nya skatter, genom höjda skatter och genom förhalande av vissa infrastruktursatsningar. En av dessa skatter är den aviserade flygskatten. Man föreslår att skatten ska vara 80 kronor för flygresor inom Europa och 280-430 kronor för flygresor utanför Europa. Detta motsätter sig såväl åtta av tio remissinstanser som vi från Moderaterna. Experterna pekar på att en nationell flygskatt är hämmande för både tillväxt och tillgänglighet. Dessutom är flyget redan i dag inkluderat i den europeiska handeln med utsläppsrätter, ett område där Moderaterna och Alliansen har drivit en mer ambitiös linje än de rödgröna partierna har gjort. En nationell flygskatt skulle i någon mening bli ett dubbelt styrmedel. Om vi går samma väg som andra länder som testar en nationell flygskatt har Kastrups flygplats verkligen hittat sin nisch och någonting att hurra för, eftersom det internationella flyget från Sverige lär flytta dit. Detta är en del socialdemokrater medvetna om; även om det handlar om flygplan är det ju inte rocket science. Från Gotland till Umeå rasar man över att detta är en eftergift till Miljöpartiet för att få ihop regeringen, och det kan jag instämma i till stor del. I nästa andetag nämner man dock att man jobbar aktivt för att regeringen ska införa ett undantag för den egna regionen. På Gotland, som jag kommer ifrån, försäkrar socialdemokrater väljarna om att man jobbar för ett regionalt undantag från skatten och att Gotland som besöksmål inte ska drabbas när skatten införs. Men frågan är ju om det över huvud taget har inkommit några sådana önskemål till Regeringskansliet eller Finansdepartementet - och kanske ännu mer om sådana önskemål eller idéer över huvud taget är möjliga att genomföra om de skulle komma. Eller strider de mot Europeiska unionens statsstödsregler? Därför har jag ställt denna interpellation - för att fråga finansminister Magdalena Andersson om det finns något förslag eller arbete inom departementet som inkluderar ett undantag från den nationella flygskatten för någon av Sveriges regioner, eller någon annan ekonomisk kompensation. Det gäller då kanske mer specifikt Gotland, som man ju får säga är unikt eftersom vi är en region man inte kan nå med tåg.

Herr talman! Eftersom frågan bereds i Regeringskansliet för närvarande kommer interpellationsdebatten att bli lite knapphändig. Jag ska börja med att kommentera några saker. När det gäller handeln med utsläppsrätter är det helt korrekt att flyget är en del av handeln med utsläppsrätter, och det har utredningen tagit hänsyn till när den har bestämt nivån på flygskatten. Det är viktigt att ha med sig. Det är också så att ganska många länder i Europa har en flygskatt, och bakgrunden till att många länder har valt att ha det är naturligtvis det faktum att flyget är ett av de transportslag som är allra farligast för miljön men i förhållande till många andra transportslag lågt beskattat vad gäller klimatutsläpp. Det är svårt att motivera när vi nu har ett stort klimatavtal från Paris. Vi behöver naturligtvis leva upp till det på ett eller annat sätt, och det är mot den bakgrunden man för en diskussion om flygskatten. Vad gäller regionala undantag är det utredningens bedömning att man med den nivå på skatten som föreslås inte bör ha någon form av regionala undantag. Utredningen bedömer att skatten kommer att ha väldigt begränsade regionalpolitiska effekter. Det kanske man kan förstå - på Gotland är kostnaden för att parkera ett dygn större än flygskatten, om jag minns rätt. Att ta bussen till eller från flygplatsen kostar ungefär 20 kronor mindre än flygskatten. Jag kan därför förstå att utredningen utifrån den aspekten bedömer att det inte kommer att ha några avsevärda effekter för den regionala utvecklingen. Om man ska göra någon form av regionala undantag är det med största sannolikhet någonting som i så fall skulle behöva godkännas av EU-kommissionen. Det beror naturligtvis på hur det skulle utformas, men med största sannolikhet skulle det krävas ett statsstödsgodkännande av EU.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Finansministern nämner två saker jag tycker att det är värt att bemöta när det gäller flygskatten. För det första är Parisavtalet en global överenskommelse om något, och det är väl rimligt när miljöfrågan är just så global. Man behöver helt enkelt komma överens länder emellan och inte ha egna styrsystem utan ett gemensamt mål och gemensamma verktyg. Detta har även miljöminister Karolina Skog tagit fasta på. Hon sa så sent som i slutet av förra året att hon gärna ser lösningar inom ICAO för att möta flygets utmaningar med utsläppen, och nu är det på väg. Jag tycker att det är mycket välkommet att man sluter sådana internationella överenskommelser för flyget. För det andra kan jag när det gäller jämförelser med parkering bara säga att det lokala rödgröna styret ju höjer parkeringsavgifterna på Gotland, så vi får väl se hur länge de ligger över vad flygskatten kommer att kosta. Jag ska ta några konkreta exempel på vad som faktiskt händer med Gotland som besöksmål och plats att resa till med en flygskatt. Först och främst innebär flygskatten att en fullt fungerande flyglinje kan tvingas lägga ned på Visby flygplats på Gotland. Ett av de bolag som trafikerar linjen mellan Arlanda och Visby har ju redan nu aviserat att flera avgångar kan försvinna och i förlängningen att hela trafiken till Arlanda är hotad, till förmån för trafiken till Bromma. Det skulle kraftigt försämra tillgängligheten till Gotland eftersom vi alltså inte har alternativet att ta tåget. Ett annat konkret exempel är att Gotland som besöksmål och konferensmöjlighet drabbas. Det kan såklart kännas igen från annan socialdemokratisk retorik att flygskatten bara är några extra kronor och inte så mycket att gnälla över, men då ska man komma ihåg att det redan i dag är ganska dyrt att resa till Gotland. Säg att ett företag ska ha konferens och vill skicka 25 personer - för dem handlar det om flera tusen kronor extra med den nya flygskatten. Försvinner tre eller fyra sådana resor försvinner också hotellnätter och restaurangintäkter. Det blir ringar på vattnet. Dessutom, som ett sista inspel, ska vi vara ärliga med att Gotlands roll som nationellt besöksmål inte är en naturlag på något sätt. Den så kallade Stockholmsveckan har tappat besökare och renommé på senare tid, helt enkelt för att det är billigare att åka till Ayia Napa än till Gotland. Almedalsveckan, som är en annan populär vecka, är hotad eftersom lokala socialdemokrater har höjt markhyrorna kraftigt. Många gotlänningar vittnar om att lokalbokningar och hotellreservationer inte ligger på samma nivå nu som tidigare, och dessutom väljer ju statsministern att tillbringa veckan på annan ort. Sammantaget bedriver alltså regeringen en politik som riskerar Gotlands utveckling och konkurrenskraft. Därför vill jag ha svar lite mer svart på vitt: Har man helt uteslutit möjligheten att införa några regionala undantag? Jag tycker självklart att det vore bättre om man slängde hela förslaget i papperskorgen, men jag antar att det vore dödsstöten för ett redan krisande Miljöpartiet. Jag vill även ställa frågan om det finns några andra möjligheter till ekonomisk kompensation för Gotland. Det kan nämligen vara så att man inför flygskatten men hittar andra avgifter som man undantar Gotland ifrån. Det finns en rad olika exempel på det, och där tror jag att finansministern är mer kunnig än jag när det gäller hur man kan göra det rent bokföringstekniskt.
Herr talman! Gotland som turistmål är otroligt viktigt för Gotland. Det är också ett fantastiskt turistmål för resten av Sverige, och det är många runt om i landet som längtar efter möjligheten att få åka till Gotland och ta del av den vackra natur och det underbara lugn som finns där. Gotland har verkligen lyckats profilera sig som semesterort, men också via de fantastiska event som finns - det är inte bara Almedalen och Stockholmsveckan, utan också medeltidsveckan är någonting som genererar mycket turistintäkter för Gotland. Gotland är ett viktigt turistmål för gotlänningar och andra i Sverige, men det är också viktigt att det finns goda möjligheter att leva och verka på Gotland under de andra delarna av året, när turisterna kanske inte är lika många. Det är naturligtvis viktigt att det finns goda möjligheter att utbilda sig och arbeta på Gotland, och det högskolesamarbete med Uppsala universitet som finns på Gotland är oerhört viktigt. Man ökar också möjligheterna att bedriva verksamhet på hela Gotland; till exempel kommer möjligheterna att bygga ut bredband och de stora satsningar regeringen gör på detta naturligtvis att vara viktigt för jobbmöjligheterna på hela Gotland. Vad gäller regionala undantag och hur regeringen arbetar är det naturligtvis ett internt arbete som bedrivs i Regeringskansliet. Vi sitter just nu och går igenom de remissvar vi har fått in, och vi har fått in många värdefulla synpunkter. Att göra regionala undantag kräver i så fall ytterligare arbete, och det riskerar att ta tid om man ska skicka någonting sådant till kommissionen. Regeringen arbetar dock med frågan nu och kommer att återkomma med ett ställningstagande när vi är färdiga med de analyser vi gör med anledning av remissvaren.
Herr talman! Finansministern nämner Campus Gotland som en viktig aktör, och det kan inte nog understrykas hur mycket det gör för framtidstron på Gotland att en av Sveriges yngsta högskolor blir del av ett av Sveriges äldsta lärosäten. Det är riktigt välkommet. Om regeringen vill göra någonting för att se till att det finns jobb på Gotland året om kan den börja med att släppa förslagen om att göra File hajdar till Natura 2000-område. Det är vår stora fråga just nu, för går man på den linje som Miljöpartiet vill är det slut med 400 jobb i cementtillverkningsindustrin, som förser nästan hela norra Gotland med arbetstillfällen och sådant som är kopplat till cementtillverkningen. När det gäller flygskatten mer specifikt är det så att regeringen väljer att gå fram med förslaget om en ny nationell flygskatt, trots kritik från åtta av tio remissinstanser, trots att man inte har stöd i riksdagen för förslaget och trots att flyget redan ingår i utsläppssystemet. Utöver att detta förslag, som jag tidigare nämnt, innebär kraftigt försämrade möjligheter till tillväxt och tillgänglighet kan det också bidra till en negativ effekt på bnp. För Gotlands del är flygskatten en no-brainer - den borde inte införas alls. Jag får ändå tacka finansministern för svaret att det verkar om inte omöjligt så i alla fall väldigt svårt att få till några undantag. Jag hoppas att lokala socialdemokrater för en gångs skull kan sluta att tala med kluven tunga. Det blir ju märkligt när man säger att den här flygskatten ska införas, men inte för oss, inte för oss och inte för oss. Om hela landets socialdemokrater får varsitt undantag är frågan om skatten över huvud taget finns.

Herr talman! Regeringen har som sagt ännu inte tagit ställning till flygskatten, utan vi kommer att återkomma med besked. Vi har tillsatt en utredning och skickat ut den på remiss, och nu sammanställer vi remissvaren. Vi kommer sedan att återkomma med besked vad gäller flygskatten. Det är viktigt att vi gör det vi kan för att minska klimatutsläppen. 2016 var det varmaste året någonsin, och det är oerhört viktigt att vi vidtar åtgärder och tar ansvar för våra barn och barnbarn. Det är naturligtvis också viktigt att det finns goda förutsättningar att leva och verka i hela Sverige. Vi har många gånger hört moderater säga i denna talarstol att regeringens politik kommer att få förödande effekter för jobb och tillväxt, men hittills går det trots detta ganska bra. Vad gäller flygskatten kommer regeringen som sagt att återkomma.